Herr talman! Herr Wallmark och någon annan har tagit upp frågan om akademikernas arbetsmarknad. Detta förhållande och några frågor om U 68 föranleder mig att mycket kort göra några påpekanden och nämna några synpunkter. När det gäller akademikernas arbetsmarknad, som varit så omdiskuterad i framför allt pressen de senaste veckorna, tror jag att man bör skilja först och främst mellan den långsiktiga och den mera kortsiktiga effekten. Personligen anser jag att det är utomordentligt viktigt för att inte säga nödvändigt för vårt land, om vi skall hänga med i den tekniska och ekonomiska utvecklingen, att vi har tillgång till en mycket stor grupp av välutbildade människor. Det är i själva verket en förutsättning för att vi skall kunna vara med och leda utvecklingen och inte åtminstone i vissa avseenden bli ett offer för den. Jag vill också hänvisa till att det land som i industriellt hänseende är världens främsta, nämligen Förenta staterna, har en akademikertäthet som är betydligt större än vår. I fråga om de kortsiktiga effekterna blir naturligtvis bilden mera komplicerad, därför att vi då får fästa oss vid mera detaljerade bedömningar. Där vill jag inte säga att vi inte kommer att stöta på vissa problem. Inte minst med hänsyn till den mycket snabba ökning som vi upplever just nu kan det tänkas alt vi inom vissa ämnen, i vissa sektorer kan få en del störningar, även om inte heller de skall överskattas. Men det föranleder vissa åtgärder från samhällets sida. Vi har studieoch yrkesorientering som ett medel, vi har DYRK kurser och kombinationsutbildning som en annan väg, och självfallet får vi också här räkna med att använda de medel som vår moderna arbetsmarknadspolitik nu lyckligtvis förfogar över. Även om dessa medel av olika skäl hittills huvudsakligen har behövt sättas in för arbetsgrupperna, finns här inte några principiellt uppdragna linjer som skiljer olika grupper av anställda, utan självfallet får man överväga effekten också i framtiden när det gäller den akademiskt utbildade arbetskraften. Vid bedömning av akademikernas framtid på arbetsmarknaden bör man kanske beakta ytterligare några saker. Det som skiljer akademikerna i 1970 och 1980-talens samhälle från akademikerna på 1940-talet är ju först och främst att akademikerna har blivit så många. Förr var de en liten, klart privilegierad grupp. Nu blir de allt större grupper som får allt större och mera mångskiftande arbetsuppgifter. Det ser jag huvudsakligen som en fördel även från akademikerns synpunkt — att han eller hon inte längre tillhör en mycket liten grupp med mycket speciella arbetsuppgifter. En annan sak är — och det är något som vi inte kan göra mycket åt även om vi skulle vilja det — den tekniska utvecklingen. Den ställer också i dag den akademiskt utbildade arbetskraften inför problem som tidigare huvudsakligen drabbat arbetargrupper och vissa tjänstemannagrupper. Den senaste konjunkturnedgången visade hur civilingenjörer blev utan arbete för att deras utbildning plötsligt var omodern. Den tekniska utvecklingen, nya forskningsresultat etc., gjorde att dessa civilingenjörer eller vissa grupper av civilingenjörer kom i en precis lika besvärlig situation som den icke yrkesutbildade arbetaren när han blev arbetslös. Den slutsats vi skall dra härav är naturligtvis att den arbetsmarknadspolitik, som nu har fått betydande resurser men som vi ibland haft ganska hårda strider om, får nya arbetsuppgifter, och dess möjligheter att verka måste på detta sätt vidgas. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att den nuvarande utvecklingen med ett ökat antal akademiker är ett resultat av en medveten politik. Det är den utveckling vi önskar. Men vi måste på olika sätt vara medvetna om att vi då också måste använda nya medel för en balanserad utveckling när det gäller akademikernas arbetsmarknad. Beträffande U 68 uttalade herr Wallmark en spådom som jag inte riktigt hängde med i. Han trodde att kammarens beslut i denna fråga skulle innebära att vi avslog U 68:s förslag beträffande socionomutbildningen. Jag skulle gärna ingå ett vad med herr Wallmark — på obesett belopp, skulle jag vilja säga — om att U 68:s förslag om en kraftig ökning av kapaciteten på ett fåtal år verkligen kommer att gå igenom. Det var ju huvudförslaget, och jag känner mig ganska trygg på den punkten, herr Wallmark. Sammansättningen av U 68 har vi haft tillfälle att diskutera i olika sammanhang. Jag har svarat herr Nordstrandh, herr Wallmarks partikamrat i andra kammaren, och jag skall därför inte fördjupa mig i frågan nu. Herr Thorsten Larsson tog också upp problemet. Han påstod att en del av U 68:s material innebar en socialistisk indoktrinering. Men herr Thorsten Larsson har tydligen förläst sig på Svenska Dagbladet, där en sådan kampanj har bedrivits. Efter att ha läst U 68:s promemorior tror jag att jag vågar utlova att inte ens det Socialdemokratiska ungdomsförbundet skulle komma på tanken att använda dem som indoktrineringsmaterial i sin verksamhet. Herr Thorsten Larsson kan sova gott om nätterna i fortsättningen, om det bara är detta som han oroar sig över. U 68:s sammansättning är inte att betrakta som parlamentarisk, även om parlamentarikerna är representerade i referensgruppen. Men är det så säkert att vi får den bredaste debatten genom en parlamentariskt sammansatt utredning, som ofta arbetar under en mycket skicklig oräförande och presterar sin produkt efter ett antal års arbete utan att ha haft en utåtriktad kontakt? Är det verkligen det parlamentariska inslaget som ger garanti för den utåtriktade och demokratiska diskussionen? Nej, jag tror att utredningens arbetsformer är avgörande för om vi får en sådan diskussion eller ej. I det avseendet är U 68 en föregångare, därför att oberoende av om de borgerliga debattörerna tycker om eller inte tycker om U 68:s förslag är det obestridligen så att dessa har skapat mycken diskussion och debatt om vårt framtida utbildningsväsen. U 68 syftar dels till att vara eit smidigt sätt att utreda med en bred kontaktyta i form av referensgrupperna, dels till att verka med arbetsmetoder som ger en stor intresserad allmänhet möjlighet att diskutera aktuella problem under utredningsskedet. Jag tror, herr talman, att det är nyttigt att vi på det sättet söker finna former inom utredningsväsendet som under pågående utredningsarbete positivt kan bidra till diskussionen.

Herr talman! Får jag kanske först helt spontant säga att det när statsrådet Carlsson deltar blir en debattnivå som är glädjande. Från den synpunkten har jag inget emot det byte som skett i dag. Beträffande de sakfrågor som statsrådet tog upp vill jag säga att hans beskrivning av den akademiska utbildningen, bl.a. då han nämner att vi måste hänga med i den tekniska och ekonomiska utvecklingen och således ha tillgång till välutbildad arbetskraft, den är vi helt ense om. Statsrådet vet mycket väl att vi i slutet av förra året överlämnade resultatet av en enkät som vår utbildningskommitté tillsammans med Fria moderata studentförbundet lät göra ute i näringslivet. Jag har inte den exakta siffran i huvudet men vill minnas att enkäten gällde cirka 600 000 anställda och således var ganska representativ för företagen. I vår egen kommentar till enkäten säger vi att expansionen på utbildningens område i princip bör bedömas som positiv. Sett ur långsiktiga perspektiv tror vi att det är en riktig satsning som görs, dock med den inskränkning jag tidigare nämnde: förutsättningen är att arbetskraften är välutbildad, d. v. s. att den har fått en utbildning som är relevant och som den har glädje och nytta av. Annars kan ett företag rimligtvis inte anställa vederbörande, och då är utbildningstiden bortkastad. De stora och svåra problemen i dag är emellertid de som statsrådet betecknar som kortsiktiga — hur löser vi dem i dag? Det gäller dock inte bara att lösa just de akuta problemen utan också att finna former som gör det möjligt att klara även de långsiktiga. Jag vill inom parentes nämna att den amerikanska arbetsmarknaden till sitt förfogande har en arbetsförmedlingsorganisation via unversiteten som över huvud taget saknas här i Sverige. Det är som natt och dag i det fallet. Den som studerar det amerikanska utbildningsväsendet kan konstatera detta. De kortsiktiga lösningar som statsrådet anvisar täcker inte tillnärmelsevis någon av de sex frågor som jag tog upp till diskussion. Den studieoch yrkesrådgivning statsrådet berörde är ju av utomordentligt ringa omfattning jämfört med vad som skulle behövas. I mitt förra inlägg sade jag att vi silar mygg och sväljer kameler i det fallet. De tusenlappar ytterligare som vi skulle behöva lägga ned på studieoch yrkesrådgivning får vi ju igen i hundratusentals kronor för att inte säga miljoner kronor genom inbesparande av felinvesterade utbildningsmedel. Vi är således överens om den långsiktiga synen under förutsättning att utbildningen är rätt inriktad, vilket den nu inte är. Sedan sade statsrådet något mycket egendomligt, om jag fattade hans inlägg rätt. Han hävdade att erfarenheten från konjunkturnedgången visade att det var svårt för civilingenjörer att få jobb på grund av att deras utbildning var omodern i förhållande till den tekniska utvecklingen. Det var en sensationell information — ingen annan har väl uppfattat saken så. Däremot är det känt att det fanns svårigheter för nyexaminerade civilingenjörer att få jobb på grund av att företagen under den perioden var tvungna att snarare dra in personal än att utöka. Men det är ett helt annat problem. Statsrådet säger vidare att utökningen inom det akademiska fältet är planerad. Det trodde jag inte att den var. Den stämmer nämligen inte överens med det som regeringen föreslagit och riksdagen fattat beslut om. Ökningen går ju långt utöver den planeringsram som vi arbetat med. Man måste, säger statsrådet, använda olika medel för att få en rimlig balansering. Vilka medel, herr statsråd? Det är ju vad vi diskuterar. Vilka medel är statsrådet beredd att använda för att åstadkomma denna balans? Beträffande socionomutbildningen ber jag att få återkomma, då vi behandlar den punkt i utskottsutlåtandet som gäller denna. Jag har ingen anledning att nu ta upp en diskussion i den frågan. Jag vill slutligen göra ett enda litet tillägg, som gäller U 68. Det är alldeles uppenbart att vi nu har fått en officiell deklaration från ett statsråd, som helt ansluter sig till de krav som SSU ställt när det gäller offentliga utredningar i framtiden. Det är, såvitt jag kan erinra mig, den första officiella reaktionen från ett statsråd i just den konkreta frågan. Det är intressant men beklagligt att behöva registrera det svar som statsrådet ger, nämligen att han inte kan förstå vad parlamentarikerna i själva utredningen har att göra — om det skall vara något speciellt demokratiskt i det. Detta innebär med andra ord att vi praktiskt taget inte har att vänta några offentliga utredningar, tillsatta på det hittillsvarande sättet. Det är ju ett svar, även om vi är synnerligen otillfredsställda med det.

Herr talman! Statsrådet var mycket tillfredsställd med utvecklingen i fråga om den eftergymnasiala utbildningen, men han tillade att vad som nu återstår att göra är att åstadkomma balans på den akademiska arbetsmarknaden. Det var just vad jag var ute efter i mitt första anförande — man måste se till att de människor som offrat några år på att skaffa sig en akademisk utbildning också får användning för den i sitt framtida arbete. Hittills har vi inte märkt några större ansträngningar att åstadkomma denna balans för akademikerna på arbetsmarknaden. När statsrådet påstår att vi genom det sätt på vilket U 68 är sammansatt får den bredaste debatten och att U 68 skulle vara ett slags föregångare just i fråga om diskussion och debatt, då ställer jag mig ganska förvånad. Gång efter annan har det nämligen hänt i statsutskottets andra avdelning, där vi intensivt sysslar med dessa ting, att vi frågat oss om U 68 verkligen sysslar med sådana problem. Man har fått gå tillbaka till direktiven för att se efter om det har ingått i U 68:s uppgift att syssla med dessa fråsor o.s.v. När vi inte har märkt så mycket av denna diskussion och debatt och måste, höll jag på att säga, söka med ljus och lykta för att få reda på vad U 68 håller på med, anser jag att det inte är någon bred debatt att tala om. Häromdagen kunde vi i tidningarna läsa att man på studenthåll haft en sammankomst. Jag minns nu inte vad det kallades, Yngre studenters råd eller något sådant, men dessa studenter hade mycket starka farhågor inför framtiden. De var just ute efter att få några besked, några uppgifter om hur deras framtida problem skulle komma att lö Sas. Jag vill gärna lita på vad statsrådet säger, att man snart skall sätta i gång med som jag hoppas friska krafter för att åstadkomma den rätta balansen. Men det är faktiskt så att man ibland förlorar tron på vad statsråden säger och undrar vilka hänsyn de tar. I fjol beslöts på förslag av statsutskottets andra avdelning ett uttalande angående mellanexamen, och det överlämnades snällt åt regeringen att ta ställning och komma med förslag. Vi har inte fått något förslag, men eftersom jag tillhör de mera beskedliga har jag resonerat som så, att man kanske behövde mer än ett år för att klara denna uppgift. Därför var jag inte med bland reservanterna när det gäller denna fråga. Det är emellertid alldeles uppenbart att de studerande är mycket intresserade av detta uppslag. Inte bara de utan även näringslivet har ett stort intresse på detta område. Därför hoppas jag att man samtidigt som man försöker uppnå denna balans också tänker på att ett av medlen för att uppnå balans är att man fullföljer det uppdrag riksdagen har gett regeringen, nämligen att få till stånd en mellanexamen.

Herr talman! Statsrådet påstod att jag hade förläst mig på Svenska Dagbladet. Den terminoiogin går kanske inie så bra i det sammanhang vi nu befinner oss i! För att klargöra detta vill jag bara tala om att jag strax efter det att debattskriften utkom hade en artikel i tidningen ”Studenten”, där jag sade: ”Jag reagerar när det påstås, att en högre grad av jämlikhet skulle nås genom kollektivt ägande av produktionsmedlen.

På s. 34 i promemorian sägs följande: ”Det synes rimligt att förmoda att redan den nuvarande utbildningsstrukturen, såväl yttre som inre, bidrar till att stödja konkurrensidén såsom något positivt. Om så är fallet kan detta vara ett hinder för materiell, social och kulturell jämlikhetsutveckling.” Här nämns alltså att konkurrensidén är någonting absolut skadligt, och det talas inte om något annat alternativ. Vad jag vet existerar det väl dock inte något samhälle där inte konkurrensidén finns i tillämpning.

Herr talman! Jag ber om ursäkt, men jag uppfattade faktiskt inte att statsrådet Carlsson svarade på min fråga huruvida statsrådet Moberg hade rätt i den tolkning han inlade i sin frågeställning i andra kammaren i onsdags. Men jag upprepar den fråga jag ställt: Har statsrådet Moberg rätt i denna sin förmodan att vi skulle kunna få reservera oss, och hade alltså utredningen fel som vägrade oss att avge ett särskilt yttrande?

Herr talman! Herr Thorsten Larssons senaste fråga tillhör det jag hänvisade till i mitt svar till herr Nordstrandh. Jag svarade nämligen — och jag utgår ifrån att herr Thorsten Larsson är en flitig läsare av riksdagstrycket i de frågor som intresserar honom — att parlamentarikerna självfallet har möjlighet alt inkomma med särskilda yttranden, liksom experter i andra utredningar. Då avsåg jag de förslag och synpunkter som U68 kunde komma med. Nu anknyter herr Thorsten Larsson detta till en debattskrift, och det kan naturligtvis diskuteras om man skall kunna avge en reservation till en debattskrift eller om det skall — som tydligen har skett — sägas att man får kasta sig in i tidningsdiskussionen och debattskriftsdiskussionen. Men = detta upplever jag ändå inte som den stora frågan. Det viktiga är det som jag har uttalat i svaret på den enkla frågan av herr Nordstrandh. Herr Thorsten Larsson och jag skulle naturligtvis kunna tävla om att skrämma på herr Larssons sida med socialistisk indoktrinering och på min sida med Svenska Dagbladet. Men det är kanske riktigt som herr Thorsten Larsson säger att kammaren inte är så road av deita, och jag skall därför avstå därifrån. Däremot tycker jag inte att det exempel, som herr Thorsten Larsson använde för att visa ensidighet i skrifien, var ologiskt, ännu mindre ledande, då innehållet var att konkurrensidén är skadlig för jämlikhetssträvandena. Åtminstone från min utgångspunkt kan jag inte se något på minsta sätt ologiskt i ett sådant påstående. Jag vill sedan säga till herr Axel Andersson att de borgerliga partierna kanske kunde medverka till att få det privata näringslivet att visa ett betydligt större intresse för den välutbildade arbetskraften. Jag måste säga att det finns mycket av konservatism och slentrian i anställningsförfarandet. Eftersom vi ändå har ett privat näringsliv som dominerar på arbetsmarknaden, är det utomordentligt viktigt att man här är öppen både från egen synpunkt, från de anställdas synpunkt och från allmän framstegssynpunkt för de möjligheter som anställandet av den nya välutbildade arbetskraften innebär. Jag vill mana herr Wallmark och även herr Axel Andersson till en viss försiktighet, så att de inte faller in i de katastrofbedömningar beträffande akademikernas framtid som vi här och var sett exempel på. Jag tror inte att det gagnar akademikerna. De hittillsvarande spådomarna — som funnits under lång tid — har inte gått i uppfyllelse. även om utvecklingskurvan nu går mycket snabbt uppåt tror jag inte det finns någon anledning att vid en bedömning av framtiden ta till alltför drastiska uttryck. När det gäller civilingenjörsutbildningen hade herr Wallmark lyckats missförstå vad jag sade. Jag uttryckte mig mycket koncentrerat. Jag menade att vissa civilingenjörer — alltså inte civilingenjörsutbildningen som sådan — som specialiserat sig på ett visst område kunde genom den tekniska utvecklingen råka ut för att deras arbetsområde inte längre var intressant från det företags synpunkter där de var anställda. Den tekniska utvecklingen kan leda fram till en ny process vilket gör att sådana civilingenjörer ställs utan arbete. Det fanns åtskilliga som drabbades av detta under den senaste konjunkturnedgången, och jag tror denna utveckling kommer att fortsätta. Det var alltså inte fråga om en kritik av Ccivilingenjörsutbildningen utan ett konstaterande av vad vissa civilingenjörer t.ex. kan råka ut för. Vidare har jag inte genom mitt inlägg i denna debatt uttalat att vi inte i fortsättningen skall ha några som helst — parlamentariska = utredningar. Självfallet inte! Vi kommer att ha sådana utredningar i framtiden. Jag har bara sagt att det inte är säkert att sådana utredningar i alla lägen och under alla förhållanden bäst bidrar till en öppen och utåtriktad diskussion. Därför är U 68:s sätt att arbeta ett intressant experiment som vi kan dra mycket värdefulla lärdomar av för framtiden. Enligt min uppfattnnig är de hittillsvarande erfarenheterna utomordentligt goda, och jag har uppriktigt sagt litet svårt att förstå den negativa kritik som här kommer från borgerligt håll.

Herr talman! Det är självklart regeringen som tillsätter utredningar. Jag tycker att man nu för tiden talar så mycket om demokrati, men det skall tydligen bara gälla på alla andra områden än där regeringen har inflytande. Där skall tydligen inte demokrati finnas. Om nästan halva riksdagen består av oppositionsfolk som entydigt säger att det här sättet att utreda finner vi inte lämpligt, skulle det då inte finnas skäl att lyssna till den gruppen? Är det något slags perfektionism som gör att man tror sig sitta inne med hela sanningen? Det visar i varje fall inte någon vilja att lyssna på andra, som man ju i så många andra sammanhang talar så vitt och brett om. Jag skall inte ta upp civilingenjörerna till ytterligare debatt. Statsrådet sade faktiskt att civilingenjörsutbildningen blivit omodern, och det var detta jag hakade upp mig på. Tydligen var det tungan som slant. Det jag tog upp var frågan om statsrådet vill medverka till bredare basutbildning för att göra studenterna bättre beredda att möta en bredare arbetsmarknad. Inom parentes vill jag säga att civilingenjörsutbildningen ingalunda är någon snäv utbildning. Den som sysslat med dessa frågor vet att denna utbildning är en av de bredare vi har från teknisk synpunkt. Vill statsrådet medverka till att vi, som jag förut sade, får yrkesdeklarationer för de aktuella utbildningslinjerna och varudeklarationer på ämnesinnehållet? Vill statsrådet medverka till att vi får organ för kontinuerlig kontakt med näringslivet? Nu säger statsrådet, att de borgerliga partierna skulle kunna hjälpa till härvidlag, och han talar om den slentrian och konservatism som förekommer när man anställer folk inom näringslivet. Då skall jag be att få yttra mig som näringsman och inte som politiker. Det är två skilda ting det, herr statsråd. Om jag nu skall anställa någon vill jag naturligtvis veta vad han eller hon för med sig i bagaget. Länge har statsmakterna visat komplett oförmåga och ointresse för att informera om vad vederbörande har lärt sig. Vi har visat vårt intresse genom att göra denna ganska omfattande enkät. Det tog mycken tid och mycken kraft att göra den. Jag har personligen varit uppe och överlämnat den till statsrådet, och jag skulle vilja fråga vad statsrådet har gjort med anledning av den enkäten. Det följde en rad rekommendationer med den. Vi konstaterade någonting åt det håliet som statsrådet nu har talat om — men inte på grund av konservatism och slentrian utan på grund av en total okunskap om helt nya grupper som kommer och söker jobb. Vad har man gjort? Såvitt jag vet över huvud taget ingenting. Det förefaller som om man inte ens vet hur man skall bära sig åt för att ta kontakt med näringslivet och få till stånd en diskussion. Vi föreslog att till utbildningsnämnderna skulle knytas representanter för avnämargrupper, så att man fick en meningsfull dialog på universiteten om hur utbildningen bör läggas upp för att vara ”matnyttig” och för att studenterna, när de är färdiga, skall kunna bidra till den tekniska och ekonomiska utveckling som vi ju i alla fall är överens om. Men, herr statsråd, då måste man vidta vissa åtgärder, som inte behöver kosta så väldigt stora pengar men som kräver initiativ, vilja och lust att ägna sig åt dessa frågor. Jag ställde tidigare frågan: Solidariserar sig statsrådet med Bertil Olssons uttalande? Jag fick inget svar på den frågan.

Herr talman! I min förra replik hade jag anledning att uttala min glädje över att statsrådet utlovade att man nu skulle ägna friska krafter åt att försöka åstadkomma balans för akademikerna på arbetsmarknaden. I anförandet nyss var statsrådet dock tydligen inne på att problemet inte skulle klaras enbart av berörda myndigheter, utan han utgick ifrån att det var vi som skulle hjälpa till att uppfostra det privata näringslivet och på det sättet åstadkomma den där balansen. Nu vet jag inte om det åligger oss att uppfostra vare sig den ena eller den andra, utan det tycker jag ju närmast hör hemma under det departement som statsrådet är chef för, att utbilda folk så att de förstår sitt eget bästa. Vad det var frågan om var väl att man i det privata näringslivet är så konservativ, att man inte begriper sitt eget bästa, nämligen att anställa välutbildad arbetskraft. Jag tror för min del att det privata näringslivet arbetar på det sättet att man är synnerligen angelägen om att få så goda medarbetare som möjligt. Man söker efter dem på alla håll och kanter, och när man väl har fått tag i dem — och det inte händer någon katastrof — behåller man dem också gärna. Statsrådet varnade för att vi stod här och svartmålade, att vi förutspådde en katastrof. I varje fall gjorde inte jag det i mitt anförande. Vad jag uttalade var en stark oro över utvecklingen, en utveckling som, om man inte gör någonting, möjligen kan leda till något som kan kallas en katastrof. Jag hoppas verkligen att både vi och andra skall göra allt vad i vår förmåga står för att förhindra en sådan. Till sist bara ett par ord om den utomordentliga U 68, som nu blev förvandlad till ett intressant experiment. Det vore roligt om vi också kunde få se några intressanta resultat av det experimentet.
Herr talman! Jag fick väl ett halvt erkännande av statsrådet när han menade att vi i fortsättningen borde kunna få med våra egna funderingar i skrivningen, men i en promemoria av den här arten gick det enligt staisrådets uppfattning inte an därför att det var ett debattinlägg. Jag kan inte förstå varför inte vår uppfattning skulle kunna få komma till uttryck samtidigt i den skrift som satts i händerna på de tiotusentals människor som skall debattera frågan. Det är mycket underligt att så inte har skett. Jag skall inte här ge mig in på en diskussion om vad som står i promemorian, trots att statsrådet erkände att han hyllade principen om ett fullständigt avskaffande av konkurrensen. Det är väl ändå, herr statsråd, bara utopiska samhällssystem som är helt fria från konkurrens. Jag håller gärna med om att vi skall hålla konkurrensen på ett rimligt plan. Konkurrensen får inte missbrukas, men den är ändå inte förkastlig, och hittills har vi i varje fall inte lyckats att producera någonting utan konkurrens.

Ovanliet få har diskuterat promemorian, och det beror kanske på att den är så ensidigt upplagd.

Herr talman! Jag är tacksam gentemot herr talmannen för att jag inte behövde blanda mig i den batalj som nu är avslutad. Jag står här i talarstolen som en av många motionärer. Vi har i år upplevt intensifierade krigshändelser på samma gång som man firar 25-årsiubileet av slutet på det senaste världskriget. Vi firar i år också FN:s 25-årsjubileum, och det i sin tur sammanfaller med det internationella utbildningsåret. Det är möjligt att detta är en händelse, men jag tror att vi skall uppfatia den som en vink om vad som krävs av oss. Vid öppnandet av årets skolvecka i början av året sade statsminister Olof Palme att den kanske viktigaste uppgiften inför 1970-talet blir att internationalisera det svenska samhället. Därför måste också utbildningsväsendet internationaliseras så att ungdomarna i tid förstår att vårt land har en given plats att fylla i det internationella sammanhanget. Ungdomarna måste lära sig att känna andras levnadsvillkor på olika håll i världen både när det gäller ekonomiska förhållanden, traditioner och miljö. De måste också lära sig att det kan bli nödvändigt med såväl ekonomiska som personella insatser av vårt land, om förändringar till det bättre skall ske ute i världen. Det räcker alltså inte att rent allmänt tala om förhållandena ute i världen, utan vi måste ta sikte på att utbilda ungdomen för internationella arbetsinsatser, främst då insatser i u-länderna. Själva undervisningen om de internationella förhållandena och om FN organen håller, efter vad jag vet, på att snabbt förbättras. Skolöverstyrelsen visar ett positivt intresse. UNESCO-rådet sör eit stort arbete nu främst med sikte på det internationella utbildningsåret, men också med tanke på framtidens krav. FN-förbundet är sysselsatt med att producera läromedel för skolorna. Detta gäller som sagt skolutbildningen. Vi måste också dra de rätta slutsatserna av vårt engagemang och av vetskapen om att vi lever i en integrerad värld. Vi måste alltså ägna uppmärksamhet åt den fortsatta högre utbildningen och inte inbilla oss att vi kan sända ut ungdomar i biståndsverksamhet, som är utbildade endast med tanke på svenska förhållanden. Kraven blir helt annorlunda så snart de skall ar beta bland de fattiga folken och bistå dem att rekonstruera samhällen eller kanske bygga helt nya. Jag har tagit upp denna fråga i min motion I: 451 och också begärt en utredning om förutsättningarna för upprättandet av en reservkår för experter i biståndsarbetet. Motionen har avfärdats med några välvilliga, till intet förpliktande ord. Jag är naturligtvis, herr talman, tacksam för all vänlighet, men jag skulle nog vilja ha litet mer. Det är nämligen min bestämda övertygelse att om biståndsarbetet skall bli effektivt måste vi utbilda unga människor för arbetet på ett mer systematiskt sätt än hittills, detta i synnerhet som SIDA har beräknat att behovet av utbildad arbetskraft kommer att vara omkring 5 000 personer om endast några år. Vi måste alltså se till att de personella resurserna blir tillräckliga för att i handling omsätta orden från proposition nr 100 år 1962 om att ”fred och frihet och välstånd inte är exklusivt nationella angelägenheter utan något alltmer universellt och odelbart”. Orden bör ställas i relation till den i förra veckan så flitigt citerade Jacksonrapporten om åtgärder för rationellare biståndsverksamhet. I rapporten understryks att en ökning och effektivisering av personalstyrkorna är av största betydelse om verksamheten verkligen skall bii effektiv och framgångsrik. Denna enda insats av regeringarna, heter det i rapporten, skulle betyda mer än något annat för att stärka FN och hjälpa den tredje världen. Men insatsen kan inte bli effektiv om man inte har utbildad arbetskraft. Medlemsstaterna har ett ansvar på den här punkten vad gäller både att utbilda och att samordna utbildningen med andra staters. Allt fler yrkesgrupper, exempelvis lärarna och läkarna, är medvetna om behovet av kvalificerad kraft i biståndsarbetet. Dessa båda och andra yrkesgrupper har också dragit siutsatsen av sin vetskap. Lärarna har t.ex. förklarat att de är beredda att uppsätta en särskild kår för hjälp i katastrofsituationer, en beredvillighet som man har uppmärksammat framför allt i UNESCO. Läkarna har också uttryckt sin önskan att tjänstgöra. Samtidigt har U Thant helt nyligen publicerat en redogörelse som visar att han önskar erhålla en universitetsutbildad kår. Han tänker sig framför allt att FN skall sätta upp en kår av frivilliga universitetsutbildade ungdomar. Det föreligger alltså ett behov av hjälp, en vilja att bistå och ett behov av kvalificerad kraft. Som vi hört av den tidigare debatten har vi samtidigt att räkna med ett större överflöd av universitetsutbildad ungdom.

Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag hade tänkt behan 1 la ett enda av de problem rörande det högre utbildningsväsendet som måste lösas med kraft och snabbhet, nämligen det hotande akademikeröverskottet. Vi har nu haft en ganska lång debatt om den frågan, och jag skall därför begränsa mig till några få synpunkter. Jag lyssnade med intresse på utbildningsministerns anförande och noterade vissa positiva inslag, men inte lyckades han helt dämpa min oro och inte kan jag heller dela hans synpunkter beträffande U 68. Det finns, förefaller det mig, en viss risk att man i tid, karakteriserad av snabba och genomgripande förändringar, vänjer sig så snabbt vid prognoser och kurvor som pekar rakt uppåt, att man blir så att säga fartblind. Man tyc ker att alla siffror som tyder på stark expansion är bra och visar hur duktiga vi varit. Den våldsamma expansion i fråga om gymnasial utbildning som inträffade under 1960-talet överträffade alla tidigare prognoser — det brukar vi notera med tillfredsställelse. Så förhåller det sig också vad gäller universiteten och i all synnerhet de fria fakulteterna. Vi tänker mindre på de negativa effekter som eventuellt kan finnas. De farhågor för ett humanistöverskott som man hyste redan i mitten av 1960 talet besannades emellertid inte, främst beroende på en inte förutsedd expansian av den frivilliga skolan. När nu riskerna för ett stort överskott på akademiker ter sig ännu allvarligare än tidigare, viftas detta problem bort alltför lättsinnigt och lättvindigt. Tidigare olycksprofetior har inte slagit in, alltså finns det inte heller nu anledning till oro — så resonerar man. Men det är ett resonemang som inte bara brister i logik utan också är direkt ansvarslöst. Förutsättningarna under 1970 och 1980-talen är helt andra än under 1950 och 1960-talen, åtminstone i ett mycket väsentligt avseende. Vi kan inte nu räkna med någon avsevärd ytterligare utbyggnad av barnoch ungdomsskolan, eftersom flertalet ungdomar faktiskt går i skolan till 18—19-årsåldern. Det enda som skulle kunna öka utrymmet för väsentligt fler lärare skulle vara en minskning av antalet elever per klassavdelning. Man har, inom parentes sagt, ibland en känsla av att detta lättsinne hänger samman med att man inte vill eller kan se dagens problematik i något längre tidsperspektiv. Verkligheten är dock den att den brist på akademiker som fanns på 1950 och 1960-talen är något ganska unikt. Under hela 1900-talet före andra världskriget och likaledes under 1800-talet rådde det ett permanent och tidvis myckest starkt överskott på akademiker. Det ledde bl.a. till att den blivande ämbetsmannen i de statliga verken under åratal fick gå som oav lönad amanuens eller notarie. Så sent som i början av 1900-talet var den genomsnittliga tid som dessa ämbetsmän fick gå oavlönade mellan sex och sju år. Det var för övrigt den arbetsmarknadssituation som vice häradshövdingen Arvid Falk fick lära känna i Strindbergs Röda rummet. Detta var verkligheten bakom statsrådet Carlssons tal om akademikerna som en privilegierad grupp, om man ser saken i ett litet längre tidsperspektiv. Men nu åter till vårt eget 1970-tal. Enligt de beräkningar som statistiska centralbyrån utfört kommer antalet yrkesverksamma akademiker att stiga från nuvarande 130 000 till hela 310 000 år 1980. Examinationen från universitet och högskolor kan beräknas bli tredubblad på tre år. Eftersom ökningen främst gäller de ospärrade utbildningslinjerna, kommer antalet humanister och samhällsvetare att öka än mer. Det är i detta läge självfallet av största vikt att utbildningsdepartementet och regeringen tar de här problemen på fullt allvar. Det är ju inte bara en oerhört viktig samhällsfråga — det har dokumenterats här av tidigare talare — utan också en fråga som i högsta grad berör tusentals unga människor. Osäkerheten inför framtiden känns besvärande för de studerande, och det är stor risk att dessa osäkra framtidsutsikter kommer att försvåra den i socialt avseende breddade rekrytering som vi alla eftersträvar. Det tycker jag är ett problem som beaktas alltför litet i den hittills förda diskussionen. En första förutsättning för att man skall kunna bemästra och helst förebygga de problem som nu ter sig hotande är att arbetsmarknadsläget fortlöpande och ingående kartläggs och att tillförlitligare prognoser över examinationen görs. Det är vidare uppenbart att studieoch yrkesvägledningen såväl på det gymnasiala som på det eftergymnasiala stadiet bör förbättras och att arbetsförmedlingarnas resurser bör förstärkas. Det tycks vidare vara hög tid att på ett okonventionellt sätt ta upp frågan om omskolningskurser och beredskapsarbeten för de nyexaminerade som inte lyckats få något arbete och som felutbildat sig. Man måste medvetet söka nya arbetsuppgifter. Jag vill här knyta an till och instämma i vad fru Segerstedt Wiberg nyss nämnde. Detta är självfallet bara några exempel på åtgärder som kan vara lämpliga. Hela problematiken bör tas upp i ett större sammanhang. Det förefaller naturligt och riktigt att uppgiften anförtros U 68 förstärkt med parlamentariker. Jag vill livligt ansluta mig till de synpunkter som herr Axel Andersson anfört i denna fråga. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation a.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 88 har vid punkt 3 Humanistiska fakulteterna utskottet avstyrkt en rad motioner. Det är bl.a. motioner där det föreslås inrättande av en professur i historia vid universitetet i Umeå och en professur i samiska kulturen och språket vid samma universitet samt motioner om utbyggnad av den humanistiska forskningsoch utbildningsorganisationen i Umeå. Utskottet finner det också ”mycket önskvärt att utbyggnaden av Umeå universitet ges hög prioritet men anser sig inte böra föreslå riksdagen att göra något uttalande som binder utbyggnadstakten vid det av universitetskanslersämbetet framlagda förslaget”. Detta förslag omfattar ju inrättandet av sammanlagt tio humanistiska professurer fram till mitten av 1970-talet, men utskottet nöjer sig med de av departementet föreslagna fyra professurerna. I respektive motioner kan den intresserade ta del av de argument som vi ansett fullt ut motivera den begärda humanistiska utbyggnaden. Jag vill till dessa i motionerna framförda skäl helt kort tillägga att Norrlandsberedningen i sitt betänkande om högre teknisk ut bildning i Norrland angivit ett ställningstagande angående resursfördelningen inom sektorn för högre utbildning över huvud taget. Den har utgått från den principen att det ur samhällsekonomiska, sociala och utbildningspolitiska aspekter är motiverat att en geografisk spridning sker av utbildningsmöjligheterna inom norra Sverige, men den har också framhållit vikten av en stark koncentration av forskningsresurserna. Det är tydligen också universitetskanslersämbetets inställning, eftersom ämbetet ju föreslagit inrättande av tio humanistiska professurer vid Umeå universitet fram till mitten av 1970 talet. Detta bör också ses, anser jag, mot bakgrunden av det mycket stora behov av universitetsutbildning som föreligger på en rad platser runt om i norra Sverige, alitså i mellersta och övre Norrland. Jag vet att humanistiska fakuiteten vid Umeå universitet utarbetat ett förslag till extern utbildning. Man har skisserat en målsättning för försöksverksamhet under en femårsperiod för att optimera den pedagogiska effekten, och man har angivit förutsättningar för att möjliggör ett så brett utbud av kurser som möjligt. Umeå universitet måste då för att tillgängliga resurser skall kunna utnyttjas rationellt och effektivt vara centralort, men naturligtvis kommer stariandet av filialer in i bilden. Det är då beträffande den humanistiska fakulteten nödvändigt att hela forskningsoch utbildningsorganisationen får en så fast strukturering som möjligt så att försöksverksamhten inte försvagas av bl.a. lärarrekryteringsskäl. Det är också viktigt att humanistiska fakulteten vid deltagandet i den externa undervisningen som är avsedd att så att säga förse hela övre och mellersta Norrland med kurser har en så bred ämnesrepresentation som möjligt för att kunna tillfredsställa de högst skiftande behov som nu ställs på vuxenundervisningen på universitetsnivå, alltifrån grundläggande yrkesutbildning till vidareutbildning av akademiker. Den externa kursverksamheten bör också ses som en allmänbildande kulturaktivitet i den glesbygd som förvisso finns representerad i norra Sverige. Detta gäller då inte minst de humanistiska ämnesområdena. " Jag vill därför, herr talman, än en gång hänvisa till de motioner som väckts i detta ärende och understryka vikten av att den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet byggs ut i den takt och i huvudsak efter de planer som lagts fram i universitetskanslersämbetets anslagsäskanden för budgetåret 1970/71. Vid punkt 3 finns en blank reservation som har anknytning till en motion om inrättande av en professur i samiska kulturen och språket vid Umeå universitet. I anledning av denna reservation vill jag gärna ha sagt att när utskottet avstyrker med hänvisning till en pågående utredning i Nordiska rådets regi och välvilligt skriver att det förutsätts att denna utredning slutföres skyndsamt, så förhåller det sig faktiskt på det sättet att diskussioner kring startandet av ett sameinstitut pågått mycket länge, enligt tillgängliga utredningsprotokoll ända sedan 1955.

Jag vet inte om detta är speciellt riktat till jordbruksdepartementet, men det är under detta departement som den av statsutskottet citerade utredningen sorterar. Det finns, mina kammarkolleger, ännu ingen lärostol i samiska kulturen och språket i Sverige. Oslo har däremot en sådan, och kanske kommer i framtiden också en att upprättas i Tromsö. Vi motionärer anser emellertid att det är en stor brist att det inte finns en lärostol i samiska inom vårt lands gränser, så att man vetenskapligt kan ta vara på och bearbeta den samiska kulturen medan tid är. När det gäller utformningen av den humanistiska fakulteten i Umeå har vi motionärer också velat framhålla just den åsikten att den bör få en modern profil, anpassad efter den landsdelens säregna förhållanden. Och samerna är, såvitt man vet, övre Norrlands äldsta invånare. Att Sverige hyser ett urgammalt inhemskt språk som helt avviker från svenskan och en egenartad minoritetskultur — samernas är också sedan länge internationellt uppmärksammat. Beträffande den av oss föreslagna och av utskottet avstyrka professuren i historia vid Umeå universitet vill jag bara ge ett litet jämförande siffermaterial. Det gäller historiestuderande och lärare i detta ämne vid våra universitet. Siffrorna gäller höstterminen 1969. Uppsala har cirka 4935 studerande varav cirka 80 licentiander och doktorander samt två professorer och åtta lärare . I Lund har man cirka 500 studerande varav 80 licentiander och doktorander samt två professorer och sju lärare. I Stockholm är det cirka 675 studerande varav 80 licentiander och doktorander samt två och en halv professorer och nio lärare. Göteborg har 425 studerande, varav 55 licentiander och doktorander, 2 professorer och 6 lärare. Det yngsta universitetet, Umeå, har 300 studerande, 0 licentiander, 0 doktorander, 0 professorer, 4 lärare, d.v.s. en ordinarie universitetslektor, 2 extra universitetslektorer och en docent. Jag tycker att de siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är hög tid att med den kraftiga ökningen av antalet studerande i historia på samtliga nivåer och det därmed ökade behovet av handledning och undervisning en professur i historia inrättas vid Umeå universitet. Det handlar ju faktiskt om automatik. Vid punkten 8, odontologiska fakulteterna, i samma utlåtande avstyrker också utskottet motionerna I:623 och II: 699. Det gäller inrättandet av en personlig forskartjänst i oral diagnostik vid odontologiska fakulteten vid Lunds universitet för med. lic., odont. dr, docenten I. Brynoif. Utskottet motiverar sitt avstyrkande med hänvisning till en utredning som UKÄ skall genomföra beträffande hithörande frågor. Vi motionärer är ju vana vid utredningsargumentationen. Jag vill därför bara helt kort påpeka att när för cirka 20 år sedan — alltså i slutet av 1940-talet — patientmottagande avdelningar upprättades vid våra tandläkarhögskolor gjordes detta för att tillgodose behovet av en mer enhetlig bedömning av patienten och hans vårdbehov. Detta krav är fortfarande högaktuellt, och det är just mot den bakgrunden som vårt förslag om en biträdande professur i oral diagnostik skall ses. Undervisningen inom detta område liksom inom andra områden måste repliera på forskning. Detta är högaktuella forskningsfält som i vårt land saknar högre lärartjänster. I våra grannländer Danmark och Norge finns lärostolar i oral diagnostik, men trots att vi här i Sverige har en sedan 30 år tillbaka organiserad samhällelig tandvård saknas sådana tjänster. Vid allmänna mottagningen — numera avdelningen för oral diagnostik — i Malmö har emellertid undervisningen genom med. lic., odont. dr, docenten I. Brynolf lagts upp och utvecklats efter de moderna riktlinjer som finns angivna i vår motion. En icke obetydlig forskningsverksamhet bedrivs även vid Malmöavdelningen. Dr Brynolf har förutom redan publicerade vetenskapliga skrifter också viktiga forskningsobjekt under arbete. Hon är även genom sin långvariga tjänstgöring och stora erfa renhet på området väl kvalificerad för en personlig forskartjänst. Vi motionärer uppskattar förvisso att utskottet säger sig dela vår uppfattning om att ämnet oral diagnostik tillförs ökade resurser. Det är, anser vi, nödvändigt från forsknings-, undervisningsoch patientvårdssynpunkt. Vi kommer därför att med intresse följa UKÄ:s utreåningsuppdrag som vi hoppas snarligen resulterar i ett bifall till motionsparet I: 623 och II: 699. Jag har därför, herr talman, inget yrkande på denna punkt.
Herr talman! Det har varit en iniressant diskussion som i stor utsträckning har rört sig om akademikernas arbetsmarknad i framtiden. Det är ett problem som kan väcka mycken debatt och som det kanske inte räcker att beröra på några få minuter, Jag tillhör dem som tidigare har oroat mig mycket över den frågan. Studenterna var oroliga för ett par år sedan, men bur oroliga blir de inte den dagen de inte får ett arbete, det har jag frågat mig. Men så har jag tänkt tillbaka på hur behovet av akademiker på olika områden kan växla. När jag kom ut i livet som färdig läkare fanns det ungefär 2 500 läkare i landet, och det var nästan omöjligt att få en tjänst. Jag sökte en mycket underordnad tjänst — en så underordnad finns det knappast numera — och vi var ändå 29 sökande till den. Nu finns det över 10 000 läkare i arbete, och det är praktiskt taget omöjligt att få tag i läkare till olika tjänster. Jag var också från början ganska chockerad över generaldirektör Bertil Olssons yttrande att akademikerna väl också de kunde börja på verkstadsgolvet, men jag har nu också sett ett stort intresse från näringslivets sida att ta hand om akademiker och ge dem arbete. Men vilka är det vid de samhällsve tenskapliga och humanistiska fakulteterna som skulle kunna arbeta inom näringslivet? I stor utsträckning är det naturligtvis psykologer och sociologer. De studerar enbart teoretiskt vid universiteten, men om de ute i arbetslivet hamnar just på verkstadsgolvet kanske de får möjlighet att omsätta och vidga sina kunskaper genom kontakten med det verkliga livet så att de sedan i högre befattningar inom näringslivet kan göra ännu större nytta. Det skulle också kunna finnas skäl att debattera den nya universitetsutbildningen. Den har dock varit i gång bara ett år, och även om man kan tycka att vissa erfarenheter från densamma är egendomliga, så bör man väl kunna vänta till hösten och då försöka ta upp denna fråga i någon interpellationsdebati. Det var inte detta jag egentligen skulie tala om, utan det var ett motionsyrkande, som finns vid denna punkt och som gäller försöksverksamhet med forskarutbildning i ämnet historia vid universitetsfilialen i Karlstad. Från början var det ju meningen att vid universitetsfilialerna endast tvåbetygsstudier skulle bedrivas, men utvecklingen har gått därhän att även trebetygsundervisning bedrives i vissa ämnen vid de olika universitetsfilialerna. Så har vid universitetsfilialen i Karlstad ägt rum bl.a. i ämnet historia; dessa studier har tilldragit sig stort intresse bland studenterna och har också lett till goda resultat. Ett tiotal av de elever som deltagit i denna undervisning har uttryckt önskemål om att få fortsätta med studier för doktorsexamen. Universitetslektorn Rolf Karlbom anhöll i skrivelse till Konungen i oktober förra året om tillstånd att få bedriva försöksverksamhet med sådan utbildning. Han framhöll därvid bl.a. att inom regionen fanns gott om arkivmaterial som kunde utgöra underlag för forskningen. Docent Karlboms ansökan avslogs emellertid. Tanken på sektorsvis bedriven forskning vid universitetsfilialerna har emellertid vunnit stark anklang hos studenterna vid landets filialkårer. Vid ett möte i Karlstad i oktober förra året framhölls nödvändigheten att ta till vara de regionala högskolornas möjligheter, och man påpekade att man borde kunna utnyttja redan existerande forskningsresurser och forskningsobjekt i regionen. För ett par veckor sedan hade jag anledning att här i kammaren erinra om de biblioteksresurser som finns i Karlstad samt också om de arkiv och institutioner av liknande art som finns där, nära tillgängliga för universitetsfilialens adepter. Jag nämnde inte då mer än antydningsvis ett arkiv för brukshistorisk forskning, som man är i gång med att starta och som har tillgång till inte mindre än 8000 hyllmeter arkivmaterial. Herr talman! För oss som kommer från de landsändar dit man förlagt universitetsfilialer och som fått förtroendet att härbärgera dem är det angeläget att stödja filialerna, att sörja för deras framtida utveckling och att på allt sätt försöka att omkring dem åstadkomma förutsättningar som kan ge den miljö i vilken både undervisning av hög klass och forskning skall kunna trivas. Liksom högklassig undervisning är den miljö ur vilken forskningen kan spira, är också bedrivande av kvalificerad forskning en förutsättning för att undervisningen skall bli av riktigt hög klass. Herr talman! Jag har intet yrkande. Jag har bara velat lägga dem som makten hava varmt om hjärtat att vårda sig om universitetsfilialerna och ta vara på deras utvecklingsmöjligheter. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar i denna fråga — det är jag medveten om. Det är emellertid fråga om en försöksverksamhet, och för oss som vill vårda oss om universitetsfilialerna och sörja för deras utveckling synes denna försöksverksamhet vara att betrakta enbari som ett vidare steg på den utveckling som började med tvåbetygsundervisning och i viss utsträckning övergått till tre betygsundervisning för att i framtiden kunna fortsätta till forskarutbildning. För utrikes tjänsteresa får jag härmed anhålla om ledighet från riksdags

Herr talman! Inrättandet av en professur i religionssociologi har vi talat ganska länge om. Vi har gjort det och kommer att göra det därför att det är angeläget att religionssociologin får en fast förankring vid universitetsutbild" ningen. Den djupare motiveringen för ämnet har givits i de olika motionerna om denna professur, som väckts från olika håll. Herr Axel Andersson citerade för några timmar sedan en av dessa motioner. Själv har jag från denna talarstol vid tidigare tillfällen påpekat hur ofrånkomlig religionssociologisk forskning och undervisning är i vårt samhälle med dess nya andliga struktur. Religionens roll i dag och de nya uttrycksformer som den religiösa längtan tar sig är inte bara en fråga som angår specialister. Djupast sett är det en oavvislig plikt för samhällsbyggare av clika dimensioner att här skaffa sig insikt för att rätt möta de behov som finns i ett folk och för att kunna förstå de nya former i vilka religionen uppenbarar sig. Med detta år har Lunds universitet tre gånger begärt en professur i religionssociologi. Universitetskanslersämbetet har gjort det tvenne gånger. När nu utskottet säger att riksdagen inte bör bifalla motionerna med hänsyn till att den religionsvetenskapliga utbildningens mål och organisation för närvarande är under utredning, så vill jag liksom herr Axel Andersson hänvisa till vad universitetskanslersämbetet påpekar. ämbetet säger nämligen att det finns ingen anledning att göra frågan om professuren i religionssociologi beroende av nämnda utredning, då denna inte kan leda till något annat än att utbildning i religionssociologi säkerställes. Inte heller kan det bli några organisatoriska svårigheter om forskning i ämnet redan nu etableras inom universitetsväsendet.

Herr talman! Det må väl vara tillåtet att variera kören litet grand och tala något om den högre tekniska undervisningen också. I motionerna I: 603 och II: 706 har jag tillsammans med några kamrater på Dalabänken tagit upp behovet av högre teknisk utbildning i Bergslagsområdet. Motionerna återfinns under punkten 2 i utskottets utlåtande. Utbildningen skulle gälla ämnesområden som kommer att tillgodose den befintliga industrins behov med tanke på dess utveckling. Den befintliga industrin, som är av avgörande betydelse för områdets framtida utveckling, skulle genom samarbete inom skilda forskningsområden få gynnsammare förutsättningar att vida reutvecklas, samtidigt som högre utbildning måste anses vara en stimulans ävensom ett bidrag till en snabbare differentiering av näringslivet. Vi har i motionerna påpekat att stålindustrins koncentration till ett bälte i Mellansverige är geografiskt och historiskt betingad. De naturtillgångar som tidigare var väsentliga för framställningen av järn, nämligen malm, skog och vattenkraft, fanns i betydande mängder i Bergslagen. Trots att fördelen med närhet till råvaror och energikällor i dag har minskat i betydelse är fortfarande två tredjedelar av ståloch metallindustrin lokaliserad till det här nämnda området. Den påtalade koncentrationen av järnoch stålverk till Bergslagen medför givetvis att berörda län blir starkt beroende av utvecklingen inom näringen. I Kopparbergs och Gävleborgs län återfinns en tredjedel av samtliga industrianställda inom branschen. De under en viss period vikande stålpriserna har medfört snabba rationaliseringar inom stålverken, vilket resulterat i ökad produktion per anställd. Det totala antalet anställda har samtidigt sjunkit. Åren 1965—1967 har antalet sysselsatta inom = stålindustrin, gruvorna inräknade, minskat med 800 sysselsatta enbart i Kopparbergs län. Samtidigt med den stegvisa omstruktureringen av järnoch stålindustrin mot mera specialiserade enheter expanderar utbildningssektorn kraftigt och finner delvis nya former. Än så länge är emellertid all teknisk utbildning koncentrerad till några få större orter, varav Stockholm och Göteborg är de dominerande. Etablering av filialverksamhet till de nuvarande tekniska högskolorna analogt med universitetsfilialerna har tidigare icke skett. När det gäller den framtida decentraliseringen av den eftergymnasiala utbildningen har utskottet i första hand hänvisat till 1968 års utbildningsutredning, U 68. Vidare har utskottet framhållit att man finner det väsentligt från såväl utbildningspolitiska som lokaliseringspolitiska synpunkter att man tar vara på de möjligheter som kan föreligga att i anslutning till befintliga gymnasier bygga ut och sprida den högre utbildningen. Det gäller då inte minst den högre tekniska utbildningen, säger utskottet. Samtidigt framhåller man att denna utbildning till viss del, liksom den laborativa utbildningen inom matematisk naturvetenskaplig «fakultet, kräver betydande investeringar i lokaler och utrustning, vilket av resursskäl skulle göra det svårt att tillmötesgå decentraliseringsönskemål. Beträffande den laborativa utbildningen finns det, såvitt jag kan förstå, starka skäl att undersöka möjligheterna till samarbete med våra industriföretag inom Bergslagsområdet. Det kanske kan spara stora investeringsbelopp om så sker. Vid bedömningen av den högre utbildningens värde kommer med nödvändighet flera aspekter in i bilden. En utbildningsanstalt av detta slag kan förväntas ge ett inte obetydligt antal nya arbetstillfällen, vilket skulle ha stor betydelse för ett område där rationalisering och avflyttning har satt sina spår, såsom skett just i Bergslagsområdet. Utskottet är tydligen inte helt oförstående för våra problem, men nog tycker jag att utskottet kunnat vara ytterligare någon nyans mera positivt inställt till våra synpunkter. Jag har inget yrkande, herr talman, men från Dalabänken kommer man att mycket noga följa vad som i fortsättningen händer på den högre tekniska undervisningens område.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att anföra några synpunkter med anledning av statsutskottets utlåtande under punkten 12 med rubriken ”Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar”, inte för att framställa ett yrkande utan för att få tillkännage att jag är en aning konsternerad över statsutskottets skrivning under denna punkt. Det är inte första gången som en rad motionärer här i riksdagen har fäst uppmärksamheten på verksamheten vid Kvinnobhistoriskt arkiv i Göteborg. Denna verksamhet är ganska unik i sitt slag.

För det andra har arkivet tagit på sig uppgiften att insamla och arkivtekniskt bearbeta svenskt handskriftsmaterial rörande kvinnofrågor; en lång rad otryckta papper som är mycket viktiga för forskningen.

Det är alltså här fråga om en form av service på källforskningens område som är ganska viktig. Vi har ansett det vara mycket väsentligt att Kvinnohistoriskt arkiv, som drivs med ytterst ringa medel och med delvis helt frivilliga krafter från universitetsbibliotekets sida, får det anslag som vi har begärt, en summa på 50 000 kronor. Statsutskottet har nu inte velat tillstyrka vårt förslag, vilket är beklagligt. Vad som något förvånar mig är att utskottet skriver, att det i och för sig finns anledning att överväga ett statligt stöd till verksamheten men att utskottet inte anser sig ha tillräckligt underlag för att tillstyrka yrkandet i motionerna. Det är framför allt det sista som har förvånat mig, alldenstund motionerna har hänvisat till statsutskottets tidigare skrivning från år 1965, nämligen i statsutskottets utlåtande nr 90, sidan 19, samt första kammarens protokoll nr 49 från samma år. Där har universitetskanslersämbetets inställning klart och tydligt kommit till uttryck i ämbetets yttrande över framställningen, som till viss del var föranlett därav att man förväntade sig att Kvinnohistoriskt arkiv skulle inlemmas i universitetsbiblioteket. Där finns hela bakgrunden framlagd, och jag måste säga, herr talman, att det är ganska egendomligt att statsutskottet inte gått tillbaka till sitt eget utlåtande fem år tillbaka i tiden, där dessa synpunkter så tydligt har angivits. Jämte de resonemang som föres i årets motioner finns där all den dokumentation som vi bedömer såsom erforderlig. Herr talman! Jag skall sluta med att beklaga att utskottet inte har ansett det möjligt att ge det begärda anslaget till denna mycket viktiga verksamhet. Men utskottets skrivning är ändå principiellt så välvillig att vi ber att få återkomma till en kommande riksdag. Detta ärende är faktiskt viktigare än många kanske tror, och det är också väsentligt att det vid riksdagsbehandlingen blir ordentligt penetrerat av det utskott som skall ta ställning till frågan.

Herr talman! Statsutskottet har avstyrkt en motion i denna kammare, undertecknad av mig och herr Möller. Motionens yrkande avser dels ett uttalande av riksdagen om att forskning med anknytning till de östeuropeiska staterna bör få hög prioritet vid den fortsatta utbyggnaden av samhällsvetenskaplig och språkvetenskaplig forskning, dels att riksdagen skulle anhålla om utredning om formerna för utbyggnad av forskningen i Sverige på dessa speciella områden. Bakgrunden till denna motion är att just forskning med inriktning på Östeuropa har tilldragit sig väsentligt ökad uppmärksamhet i debatten under senare tid, speciellt i samband med ett förslag inom Nordiska rådet om skapande av ett nordiskt institut för östeuropeiska frågor. Från finländsk sida finns starka intressen för att förlägga ett sådant institut till Finland med hänsyn till landets speciella förutsättningar och resurser på området. Hela detta problemkomplex ligger för närvarande under utredning. Nordiskt samarbete i all ära, men det finns ibland risker för att när en fråga hamnar i en nordisk utredningskvarn så stannar den där rätt länge och att detta kan bli en förevändning för passivitet på det nationella planet. Motionärerna är övertygade om att forskning med den inriktning som det här gäller är ett klart intresse för varje nordiskt land, inte minst för vårt eget. Oavsett vad som händer med planerna på ett nordiskt in stitut menar vi att det är angeläget att vårt lands egna forskningsresurser på detta område har väsentligt byggts ut. Vi vågar hävda att denna forskning i vårt land för närvarande är klart underutvecklad. Det har på detta område efter kriget förekommit en seriös och värdefull forskning i flera länder, framför allt Förenta staterna, England och Västtyskland. Jag vill ingalunda nedvärdera den, men man kommer näppeligen ifrån att samhällsvetenskaplig forskning i dessa länder kan tänkas bli styrd i viss riktning utifrån ländernas allmänpolitiska och militärpolitiska inriktning. Det finns skäl för att ett land som Sverige med sin mera fristående ställning i högre grad skulle ägna intresse åt denna typ av forskning. Det är ett klart nationellt intresse för oss, eftersom vi under de närmaste årtiondena realistiskt bör räkna med vidgade kontakter med de östeuropeiska staterna, om vilkas institutioner och förhållanden vi dess värre har en alltför begränsad kunskap. Jag är medveten om att andra avdelningen i statsutskottet är mycket arbetstyngd och kan ha svårigheter att allvarligt penetrera alla de motionsyrkanden som man ställs inför. Jag vill ändå beklaga att utskottets utlåtande över denna motion i så hög grad har karaktären av goddag-yxskaft. Utskottet förklarar sig först medvetet om att bland de studerande föreligger ett starkt ökat intresse för studier rörande de östeuropeiska staterna. Det är i och för sig en positiv upplysning som kan vara ett ytterligare argument för vårt yrkande, även om det inte är vårt huvudargument. Vidare framhåller man att forskning inom området under senare år byggts ut — det vore ju bedrövligt om utvecklingen skulle stå alldeles stilla. Men det är knappast ett bemötande av vår synpunkt att området alltjämt är klart underutvecklat. Utskottets avgörande uttalande är emellertid att man visserligen anser det vara av vikt att den akademiska undervisningen och Anslag till högre utbildning och forskning forskningen i ökad utsträckning internationaliseras men att med hänsyn till pågående utredning om ett nordiskt institut för östeuropeiska frågor finner sig inte böra tillstyrka motionen. Som jag redan framhållit är motivet för motionen i hög grad allmänpolitiskt, då det helt prosaiskt avser ett nationellt intresse. Det har endast delvis samband med den mera omfattande frågan om undervisningens och forskningens internationalisering. När utskottet hänvisar till den pågående utredningen inom Nordiska rådet så förefaller mig denna hänvisning alldeles särskilt olycklig därför att det just kan bli ett argument för den passivitet som vi i motionen har velat varna för. Jag nöjer mig med detta konstaterande. Det är min förhoppning att frågan på nytt skall kunna aktualiseras och att avdelningen i något annat sammanhang skall kunna ägna den ökat intresse. Jag har inget yrkande.

Herr talman! I all korthet vill jag till att börja med referera inledningen i statsverkspropositionen om den högre undervisningen vid universitet och högskolor. Genom att peka på vad den innehåller i fråga om personella och ekonomiska resurser framgår vilken storleksordning vi här rör oss med. Antalet studerande konstateras under 1969—1970 uppgå till cirka 120 000. Det framhålles också att tillströmningen av studerande fortsätter att öka men kanske i något minskad takt. Detta har fört med sig att det i propositionen föreslås nya lärartjänster, ökade medel för forskarutbildningen med möjligheter till ytterligare 50 stipendier i form av doktorandstipendier, 62 tjänster som forskarassistent och 20 docenttjänster. Statsverkspropositionen innebär också en höjning av fakulteternas driftskostnader. För nästa budgetår föreslås inrättande av inte mindre än 38 nya tjänster som professor eller biträdande professor. Ekonomiskt betyder detta att anslagen på driftbudgeten till högre utbildning och forskning för budgetåret 1970/71 totalt föreslås öka med cirka 148 miljoner kronor eller med 14,5 procent. Detta ger en bild av vad som sagts vid andra tillfällen, nämligen att just utbildningsdepartementet får den största delen av de ökade ekonomiska resurser som står till förfogande. Vidare vill jag, herr talman, ta upp en fråga där utskottet är enigt om att riksdagen skall göra ett tillkännagivande. Det gäller frågor som har diskuterats tidigare här i dag; för det första en decentralisering av den eftergymnasiala utbildningen, för det andra en anpassning efter den studerandes intresseinriktning och önskemål samt för det tredje samhällets behov av utbildning av arbetskraft av olika slag. Förslaget att riksdagen bör ge sin mening till känna för Kungl. Maj:t är föranlett av inte mindre än sju motioner i vilka dessa ting har tagits upp, kanske framför allt frågan om universitetsfilialer. Därför har avdelningen i utskottet tagit upp de tre punkter som jag här har redovisat och föreslår att riksdagen bör tillkännage sin mening för Kungl. Maj:t. Nu kan det sägas att U 68 arbetar med dessa frågor. Man har bl.a. till uppgift att undersöka och komma med förslag kring dessa tre punkter. Vi skall emellertid vara medvetna om att det inte tillhör de lättaste uppgifterna att styra utvecklingen på det sätt som har angetts. I varje fall vill utskottet understryka vad som är på gång inom U 68 och att man fäster stort avseende vid det, Därmed har väl också utskottet svarat på en del av de motioner som har fört fram dessa frågeställningar. Reservationerna till detta utlåtande har också delvis behandlats i den inledande omgången av denna debatt, i vilken statsrådet Ingvar Carlsson medverkade. Förslaget i reservation a går ut på att U 68 skail omvandlas och ges en parlamentarisk sammansättning. De partementschefen har bedömt det så att den konstruktion man har valt med ett antal utredningsmän som bistås av ett antal experter tillgodoser kravet på effektivitet i utredningsarbetet och innebär medverkan och kontakt med bl.a. parlamentariker. Denna fråga var uppe också i fjol, och då avslog riksdagen den. Att nu ett år senare riksdagen skulle inta en annan ståndpunkt förefaller ändå litet inkonsekvent, bl.a. därför att U 68 nu har arbetat i snart två år. Det har också signalerats att U 68 skall vara klar med sin utredning i början av 1970 talet. Det har visst i något annat sammanhang nämnts att utredningen skulle kunna vara klar redan under år 1971. Att då yrka på att riksdagen nu skulle besluta om en parlamentarisk utredning anser som sagt utskottsmajoriteten inte vara motiverat. Man kan ur principiella skäl diskutera om det skall vara expertutredningar eller parlamentariska utredningar. Såvitt jag kan erinra mig har det vid tidigare tillfällen när det gällt detta område från borgerligt håll i och för sig inte anförts några invändningar mot att experter har tillsatts för utredningar. Jag tror därför inte att man här kan åberopa några principiella synpunkter. De praktiska skälen skall jag inte gå in på, men det måste väl ändå vara mest praktiskt när nu U 68 går mot sitt slutskede att inte göra om den till en parlamentariskt sammansatt utredning. Reservation c beträffande en mellanexamen i forskarutbildningen gäller också en fråga som har behandlats tidigare, nämligen år 1969. I propositionen om forskarutbildning och forskarkarriär framhölls att det behov av en mellanexamen i forskarutbildningen som kunde föreligga bl.a. på det tekniska området och vid psykologutbildningen fick bedömas mot möjligheten att precisera avnämarintresset. Utskottet anförde då att fortsatta överväganden kunde sägas gälla en del av den stän digt aktuella frågan om utbildningsväsendets anpassning till samhällets behov och framhöll att överväganden borde komma till stånd snarast. Utskottet säger i dag att man räknar med att de i motionerna aktualiserade frågeställningarna kommer att prövas av vederbörande utbildningsmyndigheter. Med den motiveringen yrkas avslag på motionerna. Reservation d gäller systemet för planering av lokaler för icke-laborativa institutioner vid universiteten m.fl. läroanstalter. Motionärerna och reservanterna är inne på att principerna för lokalplaneringen bör underställas riksdagen. Den tidigare lokalplaneringen baserades på ett ramavtal av 87 000 studerande, vilket jag tror har nämnts tidigare här i debatten. Bakom detta avtal låg 1965 års riksdagsbeslut om utbyggnad av universitet och högskolor.

Utskottet understryker detta och säger sammanfattningsvis att systemet är avsett att tillämpas på försök under en relativt begränsad tid och att mera än hittills hänsyn skall kunna tas till inträffade förändringar i förutsättningarna för planeringen. Utskottet framhåller dessutom att ytramarna endast är avsedda att tjänstgöra som riktpunkter för planeringen, Det bör alltså finnas möjligheter att anpassa detta system till utvecklingen. Det har tidigare redovisats; år 1969 redovisades ju U 68:s ställningstagande i denna fråga. Vad gäller en professur i religionssociologi så är det riktigt att universi tetskanslersämbetet förordat att en professur inrättas från och med budgetåret 1971/72. Utskottet framhåller att eftersom den religionsvetenskapliga utbildningens mål och organisation för närvarande är under utredning, bör inte motionen bifallas. I 1969 års statsverksproposition redovisade departementschefen att han hade för avsikt att tillsätta två utredningar. De har också kommit till stånd. Den ena utredningen skulle syssla med den religionsvetenskapliga utbildningens mål och organisation och den andra med den praktiska teologiska utbildningen. Dessa utredningsuppdrag skulle fullgöras i samverkan. När utskottsmajoriteten anser att man bör avvakta dessa utredningars resultat, innebär det inte på något sätt att utskottet är kallsinnigt gentemot de motioner som väckts, men utskottet har bedömt frågan så att det kan vara lämpligt att avvakta pågående utredningar. Detta är, herr talman, vad jag har att säga om reservationerna under de avsnitt som nu behandlas. Låt mig sedan också ta upp ett par frågor där det inte föreligger reservationer men där det motionsvis har framställts yrkanden. Det gäller en motion om en professur i ämnet historia vid Umeå universitet från och med den 1 juli 1971. Det gäller också en professur i samiska kulturen och språket i Umeå, likaledes från och med budgetåret 1971 /72. Om jag får börja med dessa två yrkanden, så har departementschefen beträffande ämnet historia tagit upp det som en av de professurer som bör inrättas fram till budgetåret 1974/75. Det ankommer på kanslersämbetet att lämna förslag till tidpunkt för inrättandet av denna tjänst och ytterligare två som departementschefen föreslagit. I vilken ordning man kommer att föra upp detta är naturligtvis svårt att säga, men i varje fall är det med i departementschefens äskanden fram till budgetåret 1974/75. Utskottet är införstått med ait det kan föreligga behov av en professur i samiska kulturen och språket. Men när vi säger att det i Nordiska rådet pågår utredning av möjligheten att upprätta ett institut för studier i samiska kulturen och samiska språket och att utskottet inte vill föregripa denna utredning, så anknyter detta också till frågan om var institutet skall ligga. Det är ju inte säkert att det skall ligga på svensk sida. När man nu håller på att utreda detta anser utskottet att man bör avvakta denna utredning och inte nu besluta om platsen för en eventuell professur i ifrågavarande ämnen. Det tredje yrkandet gäller humanistiska fakulteten vid universitetet i Umeå. Fröken Stenberg motionerar om att man skall bygga ut fakulteten i Umeå i huvudsak efter de planer som framlagts i kanslersämbetets äskande för budgetåret 1970/71. Jag vill erinra om att riksdagen redan tidigare har beslutat om sex professurer inom det humanistiska ämnesområdet i Umeå. Det kan också sägas att man i viss mån prioriterat Umeå när det gäller utbyggnaden. Humanistiska fakulteten började utbyggas budgetåret 1968 75 en professur i engelska, en i finska och en i nordisk och jämförande fornkunskap. Utskottet finner det önskvärt att utbyggnaden ges hög prioritet men anser att riksdagen inte skall binda sig för en utbyggnadstakt enligt kanslerns förslag. Med dessa motiveringar yrkas avslag på motionerna.

Men när utskottet säger att det inte anser sig ha tillräckligt underlag för att tillstyrka yrkandet i föreliggande motioner, lig ger däri att universitetet i Göteborg inte har begärt anslag för detta speciella ändamål. Dessutom — och detta får stå för min personliga uppfattning — är det här fråga om en anslagsanvisning under avlöningsanslaget till vetenskapliga bibliotek, och för nästa budgetår föreslås anslaget utgå med drygt 30 miljoner kronor. I anslaget inryms också medelsanvisningen till Göteborgs universitetsbibliotek liksom till andra universitetsbibliotek, och avlöningsanslaget är alltså beräknat som en klumpsumma. Jag har personligen i vart fall ställt mig frågan, om det inte skulle vara möjligt att använda en del av anslaget för just det ändamål som fröken Mattson här berörde, och jag tycker att det ligger mycket i det förslag som här framförts. Slutligen har fru Segerstedt Wiberg i en motion yrkat att 1968 års utbildningsutredning skulle erhålla tilläggsdirektiv att i sitt arbete beakta behovet av kvalificerad personal för internationellt bilateralt och multilateralt biståndsarbete. Fru Segerstedt Wiberg undrade, om utskottets yttrande var att betrakta såsom ett avstyrkande av motionen eller såsom en form av viljeyttring. Vad är det utskottet säger?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

Herr talman! Jag skall bara på en enda punkt göra en kommentar med anledning av vad herr Mårtensson här anfört såsom utskottets talesman — Övriga frågor är ju redan debatterade. Det gäller här planeringen för de icke-laborativa institutionerna och de nya ytramarna. Det föreligger ingen skillnad mellan oss reservanter och utskottsmajoriteten eller departementet och U 68 när det gäller behovet att få en annan planeringsram. Man har ju tidigare arbetat efter U 63:s förslag, som ju nu är överskridet när det gäller studerandeantalet, i många fall utomordentligt mycket. Vad vi ifrågasätter är det sätt varpå man planerat lokalerna. Vi undrar framför allt varför inte underlaget för behovsprövningen redovisas för riksdagen. Den lilla analys som vi har gjort visar att man skurit ned undervisningsytan per studerande till någonting mellan en tredjedel och hälften i jämförelse med den planeringsram som vi tidigare arbetat efter. Det är ju i och för sig förvånansvärt, men det jag finner mest förvånande är att man inte talar om vad man vill att riksdagen skall fatta beslut om. Det har inte ens varit möjligt för oss i oppositionen att göra en ordentlig analys av dessa frågor, så att vi åtminstone kan tala om för riksdagen vad det är för beslut som faktiskt fattas. Av det skälet har vi alltså sagt att det inte är vettigt att gå fram på det här viset. Herr Mårtensson sade att detta bara gäller försöksvis under en övergångsperiod, som väntas bli kort. Ja, så står det faktiskt inte i Kungl. Maj:ts skrivelse. Där är det fixerat i kvadratmeter, inkluderande alla förhyrda lokaler — jag förmodar att biograferna är inräknade. Huruvida universitetet avser att hålla studenterna med pannlampor så att de kan läsa på biograferna, står det ingenting om, men det torde vara nödvändigt i dessa lokaler. Beslutet gäller emellertid de närmaste fem åren, och det vill jag inte precis kalla någon försöksperiod. Jag finner alltså att det är helt felaktigt att föreslå att riksdagen fattar beslut på dessa grunder, när vi saknar allt underlag.

Herr talman! När det gäller professuren i religionssociologi, sade herr Alvar Mårtensson att det är riktigt vad jag påpekade, nämligen att universitetskanslersämbetet rekommenderat professuren i fråga och att den skulle inrättas budgetåret 1971/72. Herr Mårtensson sade vidare att utskottet ingalunda är kallsinnigt inför motionärernas yrkande men tillade att man har gjort den bedömningen att det är riktigt att avvakta utredningen om religionsvetenskapernas mål. Är detta motivet, så måste det föreligga ett missförstånd från utskottets sida, då UKAÄ just påtalar — vilket inte kan vara obekant för vare sig herr Mårtensson eller övriga i utskottsmajoriteten — att dessa bägge saker inte har med varandra att göra. Finns det möjligtvis ett annat motiv? I så fall tycker jag att det vore riktigt att redovisa det.

Herr talman! De synpunkter jag nu ämnar lägga på frågan om en professur i folkrörelsernas historia vill jag tillägna herr förste vice talmannen och herr Lage Svedberg.

Detta förslag, som antogs av en enhällig riksdag, överlämnades av regeringen till socialutbildningssakkunniga, som dock i sina båda betänkanden 1944 och 1946 inte framlade något förslag i frågan. Herr förste vice talmannen och herr Lage Svedberg är de enda av 1943 års riks 1947 års riksdag fattade beslut om inrättande av professurer i den moderna sociala och politiska historien vid universiteten i Uppsala och Lund. Tjänsterna har trots det inte tillskapats, och ändå har universitetskanslersämbetet vid upprepade tillfällen aktualiserat inrättandet av dem. Fakultetsberedningen för humaniora och teologi framhöll i sina äskanden 1968/69 att en professur i historia, särskilt de svenska folkrörelsernas historia, borde inrättas och knytas till humanistiska forskningsrådet. Också i äskandena till årets riksdag har forskningsrådet föreslagit denna tjänst. Äskandet har tillstyrkts av universitetskanslersämbetet men inte föranlett något förslag från regeringen och riksdagen. Mot den bakgrunden väcktes två motioner i första kammaren och två i andra i detta ärende vid årets riksdag. I den ena motionerar en rad prominenta socialdemokrater med herr Dahlberg i spetsen om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle hemställa att en professur i folkrörelsernas historia inrättas från nästa budgetår. Själv har jag tillsammans med en grupp folkpartister föreslagit en motsvarande professur, förslagsvis benämnd E. H. Thörnbergs professur. För mig är det helt ofattbart att ett förslag som detta, vilket riksdagen ursprungligen fattade beslut om redan 1943, ännu inte har kunnat förverkligas. Om det hade gällt någon specialitet som endast haft perifer anknytning till riksdagen och dess olika grupperingar skulle det varit lättare att förstå. Men nog trodde jag att arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, kooperationen, landsbygdsrörelsen, fackföreningsrörelsen och frikyrkorörelsen gemensamt hade en sådan representation i riksdagen att det skulle vara möjligt att få gehör för tanken på en professur i folkrörelsernas historia! I min motion har jag påpekat att E. H. Thörnberg på många sätt symboliserar den roll och karaktär som folkrörelseforskningen hittills haft i vårt land. Den har främst bedrivits av människor som själva vuxit upp inom folkrörelserna och vilka inte alltid haft akademisk utbildning i bakgrunden. Ämnesområdet har ofta befunnit sig mellan de olika vetenskapliga disciplinerna, och det är först på de allra senaste åren som ämnet har ägnats viss uppmärksamhet i akademiska sammanhang. I statsutskottet har jag avgivit en blank reservation på denna punkt. Jag kommer inte att ställa något speciellt yrkande, då det torde vara lönlöst, men vill ändå med detta inlägg ha sagt att ämnet inte längre får nonchaleras på det sätt som har skett. Senast vid nästa års riksdag måste ett beslut kunna fattas om inrättande av en professur i folkrörelsernas historia. Eller kanske regeringen 27 år efter den första hänvändelsen från riksdagen rent av föreslår det i nästa statsverksproposition?

Herr talman! Den mest omdiskuterade punkten i detta digra utskottsutlåtande är sannolikt den som handlar om socialhögskolorna. Trots flera motionsyrkanden, mer eller mindre ilskna debattartiklar i tidningar och tidskrifter och flera uppvaktningar från olika intressenter vid avdelningens behandling av ärendet har utskottet presenterat riksdagen ett enhälligt utlåtande. Man frågar sig: Hur kan detta märkliga förhållande förklaras? Jag avser inte att på något sätt ge ett fylligt svar på den frågan, men en kort kommentar kan vara motiverad. Det är allmänt känt att vi under hela 1960-talet haft en markant brist på socionomer, en brist som kvarstår lika acce tuerad. Enligt Svenska kommunförbundets uppgifter är endast 30—35 procent av tjänsterna inom den kommunala socialvården besatta med socionomer. Mot den bakgrunden har förslag framlagts om att fördubbla antalet utbildningsplatser på relativt kort tid. Utbyggnaden föreslås vara fullt genomförd senast budgetåret 1971/72. Detta i och för sig vällovliga förslag skulle genomföras genom att befintliga praktikplatser utnyttjades effektivare samtidigt som studiepraktiken skulle avkortas från nuvarande tolv till fem månader. Det är framför allt den delen av förslaget som mött kraftig kritik och mängder av gensagor. Utskottet har ställt sig på kritikernas sida och korrigerat Kungl. Maj:ts proposition. Korrigeringen har skett på två väsentliga punkter. För det första har utskottet ansett att propositionens förslag om fem konsulenttjänster för att organisera praktiktjänstgöringen vid socialhögskolorna är för snålt tilltaget för att det skall fungera på önskvärt sätt, och utskottet har därför föreslagit riksdagen att anvisa medel för ytterligare fem tjänster.

De studerande bör före eller under studietiden inhämta erforderlig praktisk erfarenhet inom för socionomutbildningen betydelsefulla områden och av i huvudsak samma omfattning som för närvarande. Inom den ramen bör man fasthålla kravet på att praktik till en omfattning motsvarande minst en av de nuvarande praktikperioderna skall utgöras av handledd praktik.” Herr talman! Utskottet har således i sitt utlåtande slagit fast att praktikperioden skall ha i huvudsak samma omfattning som för närvarande, Det är av stor vikt att detta uttalande verkligen beaktas i det fortsatta förberedelsearbetet för utökningen av utbildningen av socionomer. Även om uttalandet har litet av kautschukkaraktär, har det utgjort en grundförutsättning för den enhällighet utskottet uppnått i denna fråga, som från början var starkt kontroversiell. Min blanka reservation på den här punkten har egentligen en annan orsak än den korta kommentar jag nu gjort i huvudfrågan. Jag vill nämligen, herr talman, fästa kammarens uppmärksamhet på en annan grundinställning som utskottet har haft i denna fråga men också i ett flertal andra liknande frågor som berör utvidgning av vår utbildningskapacitet på olika eftergymnasiala utbildningslinjer. Det gäller den positiva inställningen till en decentraliserad högskoleutbildning. Kanske kan man säga att 1965 års beslut om inrättande av universitetsfilialer utgjorde inkörsporten för en decentraliserad eftergymnasial utbildning. Den satsning som då skedde har fått sin fortsättning på olika utbildningsområden, och den måste få sin fortsättning beträffande socionomutbildningen — detta är utskottet helt på det klara med. Den tidigare nämnda organisationskommittén har också till uppgift att ta ställning till de besvärliga frågorna om var den utökade utbildningen av socionomer skall förläggas. Som motionär tillsammans med samtliga länskamrater från Jönköpings län vill jag gärna stryka under de skäl som framförts i vår motion för att förlägga en socialhögskola till Jönköping. Av det jag sade i min allmänna kommentar till den föreslagna utökningen av socionomutbildningen framgick att en av de största svårigheterna att genomföra den är bristen på praktikplatser. Den omständigheten talar för att man söker sig till större tätortsregioner med outnyttjad kapacitet för praktikplacering. Jönköpingsområdet, som från och med nyåret bildar en gemensam kommun med ett befolkningsunderlag på cirka 106 000 invånare och som har cirka 310 000 personer bosatta inom ett restidsavstånd med bil om 60 minuter, utgör otvivelaktigt en sådan region som vore lämplig att utnyttja. Därtill kommer att en viss erfarenhet av utformningen av praktikplatstjänstgöringen redan finns genom det praktikcentrum som är förlagt till staden. Undersökningar har gjorts av tillgången på praktikplatser, vilka visar att antalet går att öka väsentligt. En annan flaskhals utgör bristen på kvalificerad lärarpersonal av specialisttyp. Självklart har en kommun i Jönköpings storlek och med funktion som förvaltningscentrum tillgång till åtskilliga av de specialister som kan komma i fråga. Det gäller både personal med kvalificerad akademisk utbildning och personal med omfattande praktisk erfarenhet av socialt och administrativt arbete av kvalificerad karaktär. På den juridiska sidan kan det vara av betydelse att Göta hovrätt är lokaliserad till platsen. Därutöver talar Jönköpings geografiska läge ungefär mitt emellan de nuvarande socialhögskolorna i södra och mellersta Sverige samt stadens utmärkta kommunikationer för att den omnämnda organisationskommittén i sina fortsatta överväganden bör stanna vid att föreslå Jönköping som lokaliseringsort för en ny socialhögskola.

Herr talman! Det skulle egentligen ha varit onödigt att ta upp en debatt om socialhögskolorna, eftersom utskottet på denna punkt är helt enigt. Carlsson beredd att ingå ett vad med mig. Vi talade nu inte om vad det skulle gälla. Detta kanske vi kan göra när jag redogjort för det jag avsåg när jag sade att vi inte med det här förslaget kommer att godta U 68:s tankegångar. Det primära med U 68:s förslag var ju inte att öka utbildningen inom socialhögskoleområdet. Det har vi varit överens om länge, och utskottet har pekat på detta i andra yttranden. Det finns ingen motion som sagt att vi inte skall göra det. Det var inte där som nyheten låg, utan i att praktiken skulle nedskäras till hälften för att åstadkomma detta. Det var alltså U 68:s bidrag. Malisen säger ju att en av de framstående ledamöterna av kommittén lät utropa att detta var det bästa och mest framsynta beslut som på länge fattats inom utbildningspolitiken. Det är kanske något förargligt för den generaldirektören att riksdagen nu är på väg att justera hans framsynta tankegångar. Jag finner det så mycket märkligare att departementet tagit upp detta förslag och framför det såsom sitt till riksdagen, när man samtidigt diskuterar värdet av praktiska kunskaper integrerade i den högre utbildningen. Herr talman! Jag har velat säga detta med anledning av vad statsrådet Carlsson tidigare yttrade. Utskottet är enigt. Vi har med vår motion inte något ytterligare att tillägga eftersom de tre punkter vi där har tagit upp till alla delar bifallits. Vi är alltså nöjda och belåtna. Jag kan väl säga att på samma sätt som jag känner samhörighet med denna utbildning känner jag mig som yrkesman belåten med att någon justering inte har vidtagits. Jag ber alltså att med tillfredsställelse få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utbildningen vid socialhögskolorna har ju de senaste åren tilldragit sig ett mycket stort intresse hos de studerande som söker sig till högre utbildning. Det är väldigt många av dessa som fått vända vid socialhögskolans port, därför att utbildningsplatserna inte alls har motsvarat behovet. Under 1969 var det exempelvis endast en femtedel av de över 3000 sökande som fick plats vid socialhögskolornas utbildning. Utbildningsplatserna har inte heller motsvarat behovet hos de så kallade avnämarna, nämligen =<:socialvården, sjukvården och en hel del myndigheter samt privata företag. Måhända kommer efterfrågan att öka ytterligare om man skall införa en helhetsprincip i socialvårdens organisation på det kommunala planet. Att utbildningen vid socialhögskolorna denna vinter har tilldragit sig ytterligt stor uppmärksamhet kanske beror på det uttalande som gjorts av U 68, att en utökning av utbildningskapaciteten synes omöjlig utan att praktiktiden beskärs. Såsom en av motionärerna med önskemålet om en praktisk del av socionomutbildningen som till både tid och innehåll i stort sett är likvärdig med den nuvarande, hälsar jag med tillfredsställelse de uttalanden som statsutskottet har gjort i ärendet om anslag till socialhögskolorna. Det är också mycket glädjande att utskottet följer upp sitt uttalande angående ett ökat antal praktikplatser med förslag om en utökning av antalet konsulenter. Det är ju med deras hjälp olika huvudmän skall stimuleras att ta emot ett utökat antal praktikanter. Departementet har också visat ett mycket stort intresse av att lösa praktikfrågan genom att tillsätta en speciell kommitté för ändamålet. Socialt arbete och samhällelig administration är inte bara praktisk hjälp, vård och administrativa rutiner. Det är i stor utsträckning också fråga om att ta kontakt med människor, som ofta på grund av sin situation känner sig underlägsna. Jag tror det är viktigt att ha en allsidig och praktisk erfarenhet av någon form av socialt arbete jämsides med teoretiska kunskaper för att gå i land med sådant kontaktarbete. Det har alltid varit denna kombination av teoretiska studier och praktisk erfarenhet som givit socionomutbildningen en alldeles speciell profil inom den akademiska utbildningen. Systemet har även visat sig vara lämpligt och omtyckt av både elever och arbetsgivare. Praktiken ger också träning i en viss metodik som gör att eleverna efter avslutad utbildning vid socialhögskolan, kanske i motsats till många andra utbildningsvägar, på en gång självständigt kan sköta en tjänst. Praktiken ger en sorts specialisering genom kombination mellan praktikperioder och linjeval. Paradoxalt nog kan man säga att praktiken också genom sin kombinationsrikedom kan göra utbildningen än mer användbar i en social verklighet som är under ständig omvandling. Det är därför mycket glädjande att utskottets förslag har vunnit allmän uppslutning när det gäller uppläggningen av utökad socionomutbildning.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

Herr talman! I anslutning närmast till herr Wirténs anförande vill jag komplettera med att peka på ett område där ett ökat antal praktikantplatser för blivande socionomer bör kunna erhållas. Jag tänker på kriminalvården i frihet och närmare bestämt skyddskonsulentorganisationen. Som ordförande i en övervakningsnämnd för kriminalvård i frihet har jag haft tillfälle att följa sådan praktikanttjänstgöring, även om den har förekommit i ganska begränsad omfattning. Jag tror att den kontakt som praktikanten får med människor med anpassningssvårigheter, ofta utstötta ur samhället, kan ge värdefull erfarenhet för den blivande socialarbetaren. Därtill kommer att dessa praktikanter uträttar ett mycket gott arbete inom frivården, vilken fortfarande är i behov av ökade resurser. Jag vill också påpeka att det är fråga om en handledd tjänstgöring, där skyddskonsulenten = eller biträdande skyddskonsulenten hela tiden meddelar anvisningar och följer vederbörandes tjänstgöring. Jag vill uttala den förhoppningen att när man undersöker möjligheten att få ett ökat antal praktikantplatser man också beaktar möjligheten till tjänstgöring inom kriminalvården i frihet.
Herr talman! Jag måste bemöta herr Wallmark på en punkt. Han påstod att U 68 skulle komma att lida ett nederlag genom det beslut som han väntar skall fattas här om en stund. Låt mig först och främst konstatera att U 68:s förslag och målsättning var en kraftig ökning av kapaciteten. Det beslut som första kammaren nu står i begrepp att fatta kommer att förverkliga denna målsättning. Medlet som U 68 föreslog var en nedskärning av den handledda praktiken, vilket också är i enlighet med det beslut som nu kommer att fattas. Däremot har herr Wallmark i pressen uttalat att propositionen skall stoppas och röstas ned av denna kammare, På den punkten kommer herr Wallmark också att få fel, och det hälsar jag med djup tillfredsställelse.

Herr talman! Vi har nu kommit över på frågan om forskarutbildningen och de anslag som skall ges till denna. Jag skall, herr talman, inte ta upp någon längre debatt kring forskarutbildningen, om vilken vi fattade beslut förra året, och inte heiler om konsekvenserna av den alltför snäva anslagsgivning som fastställdes i samband därmed. Jag vill bara konstatera att de anslag för en etappvis utvidgad forskarutbildning som har givits under föregående år och i år enligt vår bedömning är alldeles på tok för snäva. Denna uppfattning omfattas inte enbart av moderata samlingspartiet utan även av folkpartiet. Vi har i vår motion följt UKAÄ:s förslag, som jag skulle vilja kalla ett minimiförslag. UKÄ har förordat att anslaget uppräknas med 2770 000 kronor till särskilda åtgärder för forskarutbildningen, och då skulle man komma upp till ett totalanslag på 6 170 000 kronor. Jag vill nämna att de totaläskanden som framförts till UKÄ uppgår till ungefär 14 miljoner kronor. Det kanske säger något om den stora spännvidd som finns mellan de faktiska behoven och den möjlighet som propositionen ger att förverkliga dessa behov. Vi har, herr talman, på denna punkt enats med folkpartiet om att i vår reservation föreslå en höjning av förevarande anslag utöver Kungl. Maj:ts förslag med 1 miljon kronor. Jag är helt medveten om att vi här diskuterar frågan om en prioritering, d.v.s. var vi skall lägga pengar. Vi har ansett att om det över huvud taget skall vara någon mening med vår forskarutbildningsreform så är det nödvändigt med något så när tillräckliga resurser. De räcker i alla fall inte för att genomföra reformen helt, men denna förstärkning med 1 miljon kronor tror vi skall kunna avhjälpa de värsta bristerna. Punkt 22 berör i princip samma sak, stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier. UKA har föreslagit 125 nya stipendier för forskarutbildning. Kungl. Maj:ts förslag i detta fall stannar vid ett 50-tal och vi anser att detta inte är rimligt. Skall ungdomarna få möjlighet att ägna sig åt forskarutbildning måste vi också ställa erforderliga stipendier till förfogande. Därför har vi förordat universitetskanslersämbetets förslag. Det innebär alltså en höjning av Kungl. Maj:ts förslag med 806 200 kronor. Herr talman! Med denna korta motivering ber jag att nu få yrka bifall till reservationen vid punkten 21.

Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt att det här är fråga om en resursfördelning. Jag vill erinra om att i fjol fördes en debatt också i denna fråga, där det framställdes yrkande som närmast gick ut på att man skulle prioritera detta område. Departementschefen föreslår en ökning av anslaget till särskilda åtgärder för forskarutbildning med 1 miljon kronor, och utskottet finner detta vara en realistisk avvägning. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag på denna punkt. När det gäller stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier är det riktigt att universitetskanslersämbetet föreslår 125 nya forskarstipendier. Departementschefen föreslår en ökning med 50 stipendier för forskarutbildning. Här kan tilläggas att för in nevarande budgetår utgår sammanlagt 365 stipendier för forskarutbildning samt 322 licentiandstipendier och 301 doktorandstipendier enligt äldre bestämmelser. Med den ökning av 50 stipendier som departementschefen föreslår anser utskottsmajoriteten att man har gått så långt som det för närvarande är möjligt. att enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propositionen.